Herr talman! Jag skall vid denna sena timme inte ta kammarens uppmärksamhet i anspråk någon längre stund, i synnerhet som jag med tillfredsställelse tagit del av andra lagutskottets utlåtande med anledning av vår motion nr 32 i denna kammare. I utlåtandet har jag återfunnit de synpunkter som förts fram i vår motion liksom i den framställning som Handikapporganisationernas centralkommitté gjorde till socialministern i juni i fjol. Utskottet förefaller att dela vår mening att det finns anledning att nu ompröva nuvarande avgränsning av den bidragsberättigade kretsen. I oktober 1967 utgick vårdbidrag till 5 517 barn under 16 år. En ordentlig inventering av antalet handikappade har gjorts bara i vissa län, men där sådan inventering utförts har man i allmänhet överraskats av omfattningen. Detta faktum liksom HCK:s beräkningar av bidragsbehovet, bl.a. för de utvecklingsstörda barnen, gör det uppenbart att det måste föreligga ett betydligt större behov av bidrag och att det därför krävs en avsevärd satsning på att utvidga verksamheten. Mot en sådan utvidgning har riksförsäkringsverket anfört att det tröskelproblem som redan nu finns — där det är tveksamt om vilka barn som är bidragsberättigade och vilka som inte är det — skulle bli större och ömtåligare. Det är mot den bakgrunden som vi i motionen anfört att behovet att gradera vårdbidragen ökar. Med en sådan gradering skulle man kunna lämna bidrag även för mindre behov utan att stöta på de nu gällande restriktionerna. En utvidgning av verksamheten är av stor betydelse för de utvecklingsstörda barnen och kan också bidra till att öka möjligheterna till träning i olika avseenden för handikappade barns utveckling och fostran. Det är därför det behövs en uppmjukning av de nu gällande villkoren och därmed en gradering som tar hänsyn till olika mått av behov. Med hänsyn till att jag anser frågan vara så viktig hoppas jag, att den av utskottet förordade undersökningen blir genomförd snart och att den resulterar 1 positiva förslag. Med detta, herr talman, ber jag att få ansluta mig till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det finns en reservation till detta utlåtande som bygger på en motion av bl.a. mig. Vi lever politiskt i en tid av nödtvunget reformstopp när det gäller de mycket stora tingen. Vi är väl i stort sett överens om att det den närmaste tiden framöver inte blir några nya trygghetsoch välfärdsreformer av den storlek som vi sysslade med för några år sedan — pensionsreform, sjukförsäkringsreform och sådant. Enligt min mening är det då så mycket större anledning att tänka på att i en sådan där paus utnyttja tiden och de resurser som kan finnas till förfogande till att bota brister i välfärdsoch trygghetsbyggnaden där vi kan se sådana. Vi hade för något år sedan ett utredningsförslag om en allmän tandvårdsförsäkring. Det blev tills vidare ingenting av med den. Det förslag att införa tandvårdsförsäkring för ålderspensionärer som här föreligger kan ses som ett delförslag i den riktningen. Det är väl ostridigt att det föreligger ett mycket stort behov av tandvård hos den gruppen medborgare. Genom utredningsmaterial och på annat sätt är det känt att våra ålderspensionärer inte kostar på sig den översyn av sina tänder som skulle behövas. Det är känt att detta får hygieniska följder av icke önskvärt slag.

Det är helt enkelt fråga om ett förslag att prioritera en mindre grupp av folket till en tandvårdsförsäkring. Jag vet att det finns andra, som har annnan uppfattning om vilka som bör prioriteras om man skall välja ut en grupp och börja med den. Det talas t.ex. ibland om vissa ungdomsgrupper, mellan 16 och 19 år i första hand, därför att det är erfarenhetsmässigt känt att när skoltandvården upphör så rasar gärna tänderna innan militärtandvård respektive mödratandvård tar vid. När jag och en medmotionär och några meningsfränder till oss ändå har prioriterat pensionärernas tandvårdsproblem, så är det väl närmast därför — detta är i varje fall jag för min del övertygad om att frågan om tandvården för pensionärerna på ett helt annat sätt än för andra grupper, även de unga grupperna, är en fråga om pengar, alltså en ekonomisk fråga. När det gäller de yngre är det sannolikt mer en fråga om upplysning, propaganda och vilja än en fråga om tillgång till faktiska resurser. Jag har tyckt och tycker alltjämt att det är en välmotiverad reform att för en måttlig kostnad börja tandvårdsförsäkringen med de äldsta grupperna, med pensionärerna, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation av herr Ringaby som är knuten till andra lagutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka yrkandet i motionsparet I: 136 och II: 180. Frågan om allmän tandvårdsförsäkring har utretts inom allmänna försäkringen. När betänkandet härom behandlades i departementet, ansågs det att det behövdes ytterligare utredning innan slutlig ställning kunde tas i frågan om allmän tandvårdsförsäkring. Därför tillsattes 1967 års folktandvårdsutredning, som har att redovisa sitt arbete och vars förslag utskottet anser att man bör avvakta. Vi vet att gruppen folkpensionärer är en stor grupp på 800 000—9200 000 människor, och detta ställer stora krav på tandvårdsorganisationen, inte minst i fråga om tandläkare och övrig personal. Skall vi nu ha en allmän tandvårdsförsäkring, som eventuellt skall genomföras successivt, talar väl mycket för att ungdomarna över 16 års ålder bör prioriteras. Herr Carlshamre var ju också inne på tanken att vissa grupper i så fall kunde prioriteras men ansåg att det är viktigare med gruppen ålderspensionärer än med ungdomarna. Utskottet skriver bl.a. följande: »Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att man förbättrar möjligheterna för den enskilde att erhålla god tandvård till rimliga kostnader. Detta gäller självfallet för pensionärer lika väl som för andra medborgare. Huruvida en reform bör ske genom en allmän försäkring eller på annat sätt kan utskottet inte nu ta ställning till. Resultatet av 1967 års folktandvårdsutrednings arbete måste avvaktas. Med hänsyn härtill och då inte nu kan överblickas om en framtida reform bör ske successivt och vilka grupper som i så fall skall prioriteras, kan utskottet inte biträda motionerna.» Utskottet hemställer således om avslag på ifrågavarande motioner. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Jag menar att den som i dag använder sparkstötting i regel är en person som behöver den som stöd. De vägar, som trafikeras i dag och på vilka motorfordon och andra rullande fordon går fram, är i regel under vintern och under isförhållanden sandade så att det är mycket obehagligt och obekvämt att använda sparkstöttingen, om man verkligen vill komma fram fort. Men däremot händer det att äldre personer och svaga personer och kanske i viss utsträckning också barn förekommer på vägen framförande en sparkstötting. Sparkstöttingen kan i så fall nästan jämställas med en käpp, som någon använder för att kunna ta sig fram. Det finns naturligtvis en mängd personer som använder sparkstöttingen på annat sätt, men jag tänker särskilt på dem som behöver den som hjälp och som skickas ut i trafiken på den sida av vägen, där de snabba fordonen tar sig fram och där det särskilt i mörker kan uppstå stora risker för dem. Det är nämligen knappast möjligt att begära att dessa personer skall medföra en lykta eller ha en reflexanordning — det finns ingen lag på att det skall vara på det sättet, även om det har uttalats att det är önskvärt att reflexer finns. Det finns flera exempel på dödsfall som har inträffat under dessa omständigheter — fall som jag själv känner till från nära håll — och som visar vådan och risken av detta.

I utskottsutlåtandet skriver man: »Enligt förslaget skall som gående anses också den som för sparkstötting.» Men så kommer det: »I motsats till gående får emellertid sådan trafikant begagna gångbana endast om annan del av vägen icke är framkomlig för honom. Vidare skall han enligt förslaget företrädesvis använda vägens högra sida.» Det förslag som vi således har att vänta i slutet av detta år förändrar i själva verket inte de nuvarande förhållandena. Det vore anledning att snart göra någonting på detta område. Dock har jag nu inget yrkande, herr talman!
Herr talman! Då jag ganska nyligen har fått svar på en enkel fråga i detta ärende, skall jag inte bli så mångordig i dag. Jag vill i alla fall understryka och livligt instämma i det som herr Nilsson i Agnäs har framfört. Jag får också passa på att rätta till en missuppfattning från en del tidningsreferenters sida, även om jag inte tar det så allvarligt som vi hörde andra göra här i kväll, då sådana misstag begicks. Det är inte så att jag framför sparkstötting på vänster sida, som tidningarna har refererat att jag sagt, eftersom vägtrafikförordningen ännu envisas att kalla sparkstötting för fordon. I stället undviker jag det fortskaffningsmedlet, om jag skall kalla det så, just därför att jag anser att det är livsfarligt att gå med en sparkstötting i samma riktning som trafiken. Jag kan klara livhanken lättare om jag får möta bilarna. Som herr Nilsson i Agnäs sade är också många människor beroende av en sparkstötting att stödja sig på under den tid på året, då våra vägar trots snabb sandningsberedskap ofta uppvisar en och annan halkfläck. I det utlåtande vi nu behandlar skriver utskottet bl a.: »Utskottet finner motionernas syfte att öka trafiksäkerheten för sparkstöttingförare värt beaktande.

I andra frågor av mera påtagligt, gemensamt nordiskt intresse handlar vi mycket mera fristående från varandra. Vi framförde t.ex. länge våra verkliga fordon på vägens vänstra sida, och när vi slutligen böjde oss för kravet på nordisk enighet i det fallet borde vi ha löst den detalj vi nu talar om samtidigt och låtit de andra nordiska länderna följa oss i denna lilla, men ändå nog så viktiga fråga. Utskottet hänvisar emellertid till förslagen från Nordisk vägtrafikkommitté, där remissmaterialet nu behandlas. Det står ändå så i förslaget såsom herr Nilsson i Agnäs framhöll, att enligt 2 83 mom. skall såsom gående anses också den som framför sparkstötting. I 26 § 1 mom. uttalas emellertid — och detta påpekas även av utskottet utan att man finner det vara något anmärkningsvärt — att sådan trafikant skall begagna gångbana endast om annan del av vägen icke är framkomlig för honom. I samma lagrum föreskrives också att vederbörande företrädesvis skall använda vägens högra sida. Jag frågar mig, herr talman: Hur skall man egentligen ha det? Först får föraren av sparkstötting en chans att rädda sig enligt 2 8 3 mom. — om nu förslaget antas oförändrat — men sedan skall han riskera att avlivas enligt 26 8 1 mom. Jag utgår nu från att man, om man ändå skall avvakta nordisk enighet i detta mycket viktiga ärende, åtminstone skall se till att samtliga paragrafer i det slutliga förslaget står i överensstämmelse med varandra.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs citerade ju ett avsnitt ur utlåtandet, där utskottet refererar vad Nordisk vägtrafikkommitté uttalat.

Med hänvisning till utskottets motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande har beredningsutskottet behandlat ett par motioner rörande sköterskebristen, och eftersom jag är ansvarig för en av de motionerna vill jag också här framföra några synpunkter. I motionerna har vi pekat på den sköterskebrist, som fortfarande gör sig starkt gällande, och framhållit att det måste vara angeläget att kartlägga de problem som kan hänga samman med detta förhållande. För att öka tillgången på sjuksköterskor och aktivitetsgraden måste man enligt vår mening först känna till de orsaker, som ligger bakom bristen. I motionerna har vi också pekat på en rad faktorer som vi tror kan ha intresse därvidlag. motionerna men har heller inte helt kunnat bestrida, att en personalbrist råder inom sjukvården. I stället hänvisar utskottet till att en undersökning bedrivs på uppdrag av Landstingsförbundet och <sjukvårdsstyrelserna i Stockholm och Göteborg. För mig är det förhållandet inte helt obekant; och det kan ju vara till någon tröst för motionärer och utskott, att sjukvårdshuvudmännen inte är lika passiva i dessa frågor som riksdagen har visat sig vara. Den pågående undersökningen är enbart glädjande, men de olika faktorernas betydelse för sakfrågan och sakläget har delvis sådan innebörd att endast riksdagen kan vidtaga åtgärder och fatta beslut. Det är gott och väl att vi till att börja med får en kartläggning av problemet, men lika klart är att positiva åtgärder måste vidtagas för att vi skall få en utveckling till det bättre, och därvidlag kan man inte gå förbi riksdagen. Det är därför som vi motionärer på nytt velat aktualisera frågan för riksdagen, den instans som har ett avgörande ansvar och inflytande i dessa sammanhang. Man blir en smula betänksam när riksdagen för sin del drar den slutsatsen av den pågående undersökningen, att den skall resultera i en akademisk avhandling innevarande år. Sjuksköterskebristen kan ju inte botas med en akademisk avhandling, och därför får man hoppas att riksdagen, om riksdagen på nytt avvisar tanken på egna åtgärder just nu, kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på problemet. I sådant fall har motionerna tjänat sitt syfte att hålla frågan levande. Utskottet hänvisar även till den ökade intagningen på sjuksköterskeskolor, och att vi fått en kapacitetsökning från år 1960 till nu är alldeles klart. Vid den jämförelsen måste vi också ta hänsyn till att sjukvården har byggts ut och att antalet sjukvårdsplatser har ökat väsentligt under samma tid, varför det <nappast blir tal om något nettotillskott. Jag vill, herr talman, instämma med utskottet om att sjukvårdshuvudmännen gör stora insatser för att hjälpa upp situationen, något som säkerligen betytt mycket. Då jag förmodar att det inte tjänar mycket till att ställa ett yrkande mot ett enigt utskott avstår jag, herr talman, från att ställa något sådant.

Herr talman! Även beträffande det nu förevarande ärendet vill jag helt kort anföra några synpunkter. I de likalydande motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet har begärts en allsidig och förutsättningslös utredning av möjligheterna till en socialekonomisk lösning av de hemarbetandes situation. Som motionär beklagar jag att utskottet med hänvisning till företagna och pågående utredningar kategoriskt avstyrker motionerna. Att riksdagen tidigare avslagit motioner i hithörande delfrågor och att gjorda utredningar inte lett fram till några konkreta förslag bör rimligtvis inte utgöra skäl för att avstyrka det i motionerna framförda kravet. Av utskottsutlåtandet framgår att frågan är splittrad på ett stort antal utredningar, något som enligt min mening måste försvåra en önskvärd lösning av problemet. De olika utredningarna har att handlägga även andra familjepolitiska spörsmål. Jag anser att det vore värdefullt, om de hemarbetan des pensions-, sjukförsäkringsoch andra frågor som inrymmes i sociallagstiftningen sammanfördes till en enda utredning som på grundval av de ekonomiska undersökningar vilka gjorts för att belysa det ekonomiska värdet av hemservice i dess helhet kunde utarbeta förslag till den socialekonomiska lösning som begärts i motionerna. De vetenskapliga undersökningar som enligt utskottet utförts med statsmedel bör ge värdefullt underlag för en sådan utredning. Vidare bör också det material som utarbetats av pågående utredningar kunna utgöra underlag för ytterligare bearbetning. Jag är medveten om att det här gäller ett mycket omfattande och tidsödande arbete, men samtidigt tror jag inte att frågan kan lösas ens på längre sikt om den splittras på ett otal utredningar. Alla torde dock vara överens om att stora orättvisor föreligger för de hemarbetande genom att denna stora grupp människor ställs så gott som helt utanför de sociala förmåner som enligt lag skall omfatta alla medborgare, Jag har, herr talman, inte något yrkande att ställa men avser att vid ett annat tillfälle återkomma med de krav som framförts i motionerna. Undertecknad, hovrättsrådet Gunnar Thyresson, som f.n. är ställföreträdare för riksdagens militieombudsman, får härmed vördsamt avsäga sig detta ställföreträdarskap räknat från dagen för valet av ställföreträdare i den nya or Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet tiden 24 april —3 maj 1968 för att som delegat deltaga vid Metodistkyrkans världskonferens i Dallas, Texas, USA.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Svaret är ju en oklanderlig redogörelse för vad som förekommer och vad som är planerat när det gäller den humanitära hjälpen. Jag konstaterar med särskild tillfredsställelse meddelandet att Svenska röda korsets generalsekreterare också kommer att ta kontakt med Hanoi. Däremot tycker jag mig ha anledning reagera litet mot att de svenska åtgärderna såsom klart framgår av svaret i huvudsak har vidtagits av olika organisationer och endast till mindre del härrör från staten. Jag vill här uttrycka en önskan om en betydligt kraftigare ökning när det gäller statens engagemang. Jag säger detta inte minst mot bakgrunden av att kriget har trappats upp och att det nu föreligger ett ökat hjälpbehov för att mildra ett ökat lidande. Jag tar mig friheten att mot den bakgrunden säga, att det alltmera aktiva intresset för vietnamproblematiken här i vårt land — som man givit uttryck för inte minst från regeringens sida — väl kan förplikta till också en kraftig ökning av de konkreta åtgärderna. Personligen anser jag beträffande denna svåra problematik att det lilla Sveriges väsentliga roll ligger i att satsa på humanitära åtgärder i den utsträckning vårt land orkar och i en grad som motsvarar vårt intresse av att ge hjälp. En önskedröm hade varit att det i svaret skulle ha stått att regeringen avser att framöver kraftigt öka de humanitära insatserna exempelvis i form av rödakorssjukhus, fältlasarett, fler ambulanser etc.

Herr talman! Jag vill inte säga att det rör sig om ett missförstånd. Låt mig förtydliga vad jag avsåg att framhålla i mitt första inlägg genom att säga, att det är glädjande att det finns en betydande hjälpverksamhet — såsom redovisats i utrikesministerns svar — kanaliserad via exempelvis Radiohjälpen. Man kan ju alltid hysa förhoppningar om en ökning av denna hjälp. Men min fråga gällde i första hand hur staten direkt avser att öka sina insatser. Och jag kan inte tänka mig att det skall behövas alltför lång tid för att få en klar bild av vilket hjälpbehov som föreligger. Jag vill tacka för den sista positiva formuleringen i statsrådets replik, att staten är beredd att göra en kraftig ökning av hjälpinsatserna. Jag tror man måste göra en sådan ökning för att få en rimlig proportion i förhållande till andra av regeringen demonstrerade intresseyttringar för Vietnamproblematiken.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat om jag observerat att riksidrottsstyrelsen uppmanat Sveriges olympiska kommitté att hos den internationella olympiska kommittén begära en omprövning av beslutet att låta Sydafrika starta i de olympiska sommarspelen i Mexiko och om detta föranleder någon kommentar. Jag har med största uppmärksamhet följt den diskussion som pågått med anledning av att den internationella olympiska kommittén vid sitt sammanträde i Grenoble beslutat låta Sydafrika starta i de olympiska sommarspelen i Mexiko. Jag vill gärna framhålla att jag personligen delar riksidrottsstyrelsens uppfattning att detia beslut bör omprövas. Rasdiskriminering är helt främmande för de idéer som de olympiska spelen — och för övrigt all idrott — bygger på. Den strider mot den stadga som utformats för spelen. Någon möjlighet att påverka apartheidpolitiken i uppluckrande riktning genom beslutet att låta Sydafrika starta föreligger såvitt jag kan förstå inte. Däremot kan det finnas risk för att förespråkarna för apartheid i den internationella olympiska kommitténs beslut ser ett godtagande av sin politik. Den följdriktiga åtgärden till tidigare beslut hade därför enligt min mening varit en fortsatt suspendering av Sydafrika. Ett stort antal länder har förklarat att de inte kommer att deltaga i Mexiko om Sydafrika tillåts starta. Det är nu klart att en majoritet av de länder som anmält sig till de olympiska spelen önskar en omprövning av internationella kommitténs beslut. Jag hoppas att en sådan kan komma till stånd och att det år 1964 fattade beslutet om Sydafrikas utestängning från de olympiska spelen får stå fast.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag tagit del av svaret på min fråga, och jag vill tacka statsrådet för detta klara ställningstagande mot Sydafrikas deltagande i de olympiska spelen i Mexiko under nu rådande förhållanden. Sydafrika utestängdes år 1964 därför att landet inte ville tillämpa den självklara principen att idrottsmän skall behandlas lika oavsett hudfärg. När internationella olympiska kommittén i år, med ändring av sitt tidigare ställningstagande, beslutat att låta Sydafrika delta i olympiaden, har den bäddat för en konflikt, som sätter dennas framtid på spel. Över 30 stater har redan bojkottat olympiaden, och flera lär det bli. Det är tydligt att de olympiska idrottslekarna kommer att förlora sin mening, om rasförtryckarna släpps in. Statsrådets ställningstagande vinner — därom är jag övertygad — respekt och gillande i de vidaste kretsar, trots att det naturligtvis kan finnas en och annan som tycker att vi i alla fall skall ställa upp. Vi skall inom kort i riksdagen anvisa medel till fonden för idrottens främjande. Däri ingår inte mindre än 9200 000 kronor, som Sveriges riksidrottsförbund har begärt för svenskt deltagande i de olympiska spelen. Under normala förhållanden skulle detta belopp ha anvisats med glädje. Nu blir det svårt att inta en positiv hållning till denna viktiga anslagsfråga. Man borde först veta om internationella olympiska kommittén kommer att ompröva sitt olyckliga ställningstagande, men klarhet på den punkten kommer att vinnas först fram emot sommaren. Vårt ekonomiska åtagande ter sig meningsfyllt endast under förutsättning att de olympiska spelens fina tanke och idé inte förfuskas. I annat fall torde pengarna kunna komma till bättre användning på annat håll inom idrottsrörelsen. Om det inte blir någon omprövning eller om det nu fattade beslutet står fast, är enligt min mening ett svenskt deltagande uteslutet. Vad kan vi, herr statsråd, vidta för ytterligare åtgärder från svensk sida för att åstadkomma en meningsfylld olympiad och för att rädda ett deltagande från bl.a. de 33 afrikanska staterna? Delar statsrådet min mening att vi om våra protester avvisas kan ha anledning att ompröva vårt beslut om deltagande?
Herr talman! Jag vill gärna på nytt understryka att jag hoppas att en omprövning av internationella olympiska kommitténs beslut kommer till stånd; jag delar helt den uppfattning som herr Lindahl gav uttryck för i sitt anförande. Opinionsyttringarna har också varit ganska entydiga, och jag har svårt att föreställa mig att kommittén på nytt kan gå emot denna opinion. Jag är medveten om att den inte är vald på basis av representation från skilda nationella idrottsförbund — det hade varit rimligt — men den måste likväl såvitt jag förstår ta hänsyn til dessa nationella förbunds ställningstagande. Som svar på herr Lindahls senast ställda fråga vill jag säga, att jag har förståelse för om riksdagen ställer sig tveksam till att bifalla det yrkande om anslag som skulle möjliggöra eller bidra till vårt deltagande i de olympiska spelen, om en omprövning inte kommer till stånd. Det är inte jag som fattar det beslutet; jag vill bara säga att jag har förståelse för om utskottet hyser tveksamhet därvidlag. De statliga medel som under handelsdepartementets huvudtitel ställs till tävlingsidrottens förfogande har alltid fördelats efter hörande av och under senare år också i nära samråd med riksidrottsförbundet. Jag föreställer mig att det i det sammanhanget inte kan undgås att vid den fortsatta bedömningen av medelsanvisningen också utvecklingen av frågan om Sydafrikas deltagande i olympiaden måste ingå som ett element.

Statsrådet Lange har i sitt svar till herr Lindahl uttryckt sin tillfredsställelse över den inställning som riksidrottsstyrelsen och Sveriges olympiska kommitté intagit i sydafrikafrågan. Då jag varit med vid behandlingen av denna fråga såväl inom riksidrottsstyrelsen som inom Sveriges olympiska kommitté tror jag det kan vara på sin plats att jag här lämnar en redogörelse för de motiv som legat till grund för det beslut som fattats.

Som bekant fick Sydafrika inte vara med på olympiaden i Tokyo. Det andra motivet var den omedelbara reaktionen från ett flertal stater, som innebar att om beslutet stod fast skulle de inte komma att delta i olympiaden i Mexiko. Det tredje motivet var att en sådan blockad i första hand skulle komma att gå ut över tredje part, nämligen arrangören av olympiaden i Mexiko och ett stort antal idrottsmän som tränat och förberett sig för deltagande där.

Om så inte sker anser jag det ofrånkomligt, att man inom riksidrottsstyrelsen och även inom Sveriges olympiska kommitté har att allvarligt överväga hur Sverige skall ställa sig till ett deltagande i Mexikoolympiaden.

Herr talman! Herr Thylén har frågat, om jag anser att särskilda åtgärder behöver vidtas för att tillgodose behovet av fritidsområden vid ett genomförande av Väröbacka-projektet. Vidare har herr Antby frågat om jag ämnar beakta inte blott miljöskyddet utan även det dokumenterade behovet av ökad tillgång på arbetstillfällen i den berörda regionen, när frågan om kraftverksoch industriutbyggnad i västra Sverige skall avgöras. Frågan om de åsyftade anläggningarnas tillåtlighet enligt vattenlagen prövas för närvarande av vattendomstol. Länsstyrelsen har vidare underställt Kungl. Maj:ts prövning förslag till stadsplan för industriområdet. Detta ärende bereds för närvarande i kom! munikationsdepartementet. Med hänsyn till att några avgöranden ännu inte träffats i de aktuella ärendena är jag inte beredd att uttala mig i de frågor som ställts till mig.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

Tanken med den aktivitet som utvecklas från göteborgsregionen i detta ärende är just att fästa uppmärksamheten på konsekvenserna av ett tydligen nära förestående regeringsbeslut i frågan och på vad detta kan betyda för både naturvårdsoch fritidsintressena. Det är en mycket väsentlig uppgift för representanterna från göteborgsregionen att värna om de närbelägna kustzonerna såväl i norr som i söder. Kustzonen i norr är redan mer eller mindre begränsad genom stenungsundsprojektet och andra nu genomförda planer. Det kan knappast råda något tvivel om att landets näst största befolkningskoncentration behöver ett fritidsområde för bad och rekreation och att smutsande storindustrier får lokaliseras till mindre värdefulla delar av landet, även om de nödvändigtvis kräver ett kustläge. Västkustens återstående <badbara stränder är också ett riksintresse. Denna landsändas utomordentliga värde ur skönhetsoch = naturvårdssynpunkter samt dess betydelse för göteborgarna såsom ett strövoch badområde för rekreationssökande människor är allmänt erkänt. Herr jordbruksministern vet också att ju mer vårt land industrialiseras, desto mer stiger västkustens betydelse som ett förlovat land för hela vårt folk.

Dessutom har Göteborgs stad gjort en stor investering genom att förvärva Tjolöholms egendom för att där kunna erbjuda göteborgarna ett näraliggande område för rekreation och avkoppling. Herr jordbruksminister! Låt detta vara en hälsning till regeringen. Med hänsyn till att det i svaret uttalats att ännu inget avgörande har skett, är det så mycket mer angeläget att i denna stund få framföra dessa synpunkter till en av regeringsrepresentanterna, som kan vidarebefordra dem till sina kolleger för att begrundas i deras hjärtan.

Herr talman! Jag vill också tacka Jordbruksministern för svaret på min fråga. Herr Holmqvist uppträder här som en försiktig general, och det är ingenting att säga om det. Jag vill nu bara göra den lilla kommentaren, att jag hoppas att man vid handläggningen av de i detta sammanhang aktuella frågorna kommer att eftersträva en rimlig balans mellan arbetslivets och fritidslivets behov av markutrymmen i västra Sverige. Givetvis förutsätter jag också att svaret får tydas så, att miljövårdens och näringslivets problem härvidlag ägnas all möjlig uppmärksamhet.
Herr talman! Här har ställts en del frågor i anslutning till Väröbacka-projektet. I ena fallet kan det bakom frågan ligga en ängslan för att det inte skall bli tillräckligt med arbetstillfällen. Jag antar att herr Antby har utgått från att regeringen skulle kunna avböja projektets förverkligande. I andra fallet ängslas man för att det inte skall finnas tillräckligt stora fritidsområden, om anläggningen kommer till stånd. Jag vill svara att oavsett hur detta ärende behandlas kommer det att finnas ganska stora områden för fritidsbruk. Detta framgår av de handlingar som framkommit i samband med Väröbacka-projektet. Redan i den dispositionsplan som nu läggs fram är avsatt 490 hektar som fritidsområde direkt på halvön. Det är riktigt som här sagts att Tjolöholm har förvärvats av Göteborgs stad för fritidsändamål. Jag kan tillägga att det också pågår förhandlingar mellan naturvårdsverket och markägare om att förvärva ett område i Näsbokrok. Söder om Värö pågår också vissa undersökningar i samband med säkerställande av ytterligare ett naturreservat. Jag vill betona att dessa åtgärder har aktualiserats utan något direkt samband med frågan om huruvida fabriken eller kraftverket skall komma till stånd eller ej.

Herr talman! Den uppgift vi nu fick om ett strövområde på 490 hektar är väl mark som närmast är avsedd för de anställda vid dessa industrier, inte som fritidsområde för göteborgarna — om vi nu tänker på dem. Avsikten är väl att erbjuda de anställda vid atomkraftverket och sulfatfabriken ett rekreationsområde i nära anslutning till deras bostäder. Det bör observeras att vi nog bör skilja de båda sakerna åt. Det är här inte fråga om bibehållandet av ett fritidsområde för göteborgarna — och för det övriga landets befolkning som har anknytning till västkusten.
Herr talman! Jag är litet förvånad över herr Thyléns ord, ty självfallet gäller strandlagen här liksom på andra håll. De områden som avsättes kommer att stå öppna för envar. Det kommer inte att monteras upp några grindar, där man får visa upp inträdeskort som bevisar att man är anställd vid industrierna. Det är alldeles uppenbart att här som på andra håll gäller att naturen är tillgänglig för envar.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat om jag anser att TV:s anslagsram för budgetåret 1968/69 ger möjligheter till ett tillfredsställande programutbud. Svaret är ja.

Herr talman! Det svar jag fått av statsrådet Palme är ju i kortaste laget — det är så kort att jag nästan hade svårt att finna det på papperet, men det fanns ändå där. Jag känner mig emellertid ändå inte missnöjd, ty att få ett svar från statsrådet Palme när det gäller TV:s program och programutbud tillhör verkligen inte det lättaste i denna världen. Även om jag inte är helt nöjd med innehållet i svaret, så betraktar jag det ändå som en framgång att jag fått ett svar, och jag ber att få framföra mitt tack. Framgången ger faktiskt också litet mersmak och lockar mig att fresta statsrådet med några kommentarer och följdfrågor. I sakfrågan har jag noterat att Sveriges Radio-TV i sina petita för budgetåret 1968/69 bl.a. äskat medel på — om jag inte sett alldeles fel — 3 miljoner kronor för täckande av kostnader för olympiska spelen i Mexiko och det ekumeniska världskyrkomötet i Uppsala. Detta anslagsäskande har Kungl. Maj:t icke biträtt, och då uppstår frågan: Vilka ekonomiska förutsättningar har TV att bevaka dessa två i världssammanhang stora händelser? Jag förutsätter att herr Palme inte menar att tittarna skall gå miste om dessa båda stora evenemang. Men låter det sig göra för TV att pressa in de stora kostnaderna härför i sin budget utan att detta på ett oförmånligt sätt inverkar på den övriga programverksamheten? Någon försämring beträffande denna tror jag inte att vare sig statsrådet Palme eller jag eller licensbetalarna är beredda att godta. Det är mot denna bakgrund jag ställt min fråga, om vi kan räkna med ett tillfredsställande programutbud, och på den frågan har statsrådet Palme svarat ja. Min nästa fråga blir om inte detta måste betyda att Sveriges Radio-TV gjort sin budget så pass rymlig att den tål en ytterligare belastning med dessa cirka 3 miljoner kronor. Jag har i tid ningspressen sett uppgifter från TV ledningen om att ifrågavarande sändningar skulle föranleda inskränkningar i eller på annat sätt påverka den övriga programverksamheten. Jag tycker det vore synd om det skulle bli på detta sätt. Visserligen får Sveriges Radio en anslagshöjning i förhållande till anslaget föregående budgetår, men detta förbrukas säkerligen av automatiska kostnadsstegringar.

Herr talman! Det är klart att det kan vara riskabelt att ge herr Eriksson i Bäckmora ett finger. Men skälet till att jag i tidigare fall inte lämnat något besked är att de frågor som herr Eriksson ställt varit av den art att jag genom avtalet med Sveriges Radio varit förhindrad att besvara frågorna. Nu är det så att det är mot våra principer att ge anslag för speciella program. Det måste ligga inom ramen för Sveriges Radios egna uppgifter att prioritera programmen på det sätt som man finner lämpligt. Och skall det bli många sändningstimmar från olympiska spelen i Mexiko och från världskyrkomötet i Uppsala får naturligtvis några andra programinslag maka åt sig. Det var likadant med Grenoble, som tog mycken programtid. Å andra sidan var sändningarna från Grenoble mycket billiga per sändningstimme räknat i jämförelse med det mesta andra. Framför allt i fjol men även i år, då dock mycket pengar går till förberedelserna för program 2, har vi lyft anslaget till programproduktionen ganska väsentligt. Sedan får Sveriges Radio försöka att prioritera programmen på ett rimligt sätt. Jag hoppas att det skall kunna ske så att vi får se olympiaden — även om där skulle förekomma ett eller annat skägg — utan att dragspelet kommer alltför mycket i kläm, herr Eriksson i Bäckmora.
Herr talman! Jag ber att få tacka för denna kommentar som jag uppfattar som ett medgivande att anslaget icke är tillräckligt. När Sveriges Radio och TV gör sin anslagsframställning måste de motivera sina behov. Jag har här en avskrift av petita för 1968/69, där Sveriges Radio har äskat de särskilda medel på 3 milj.kr.nor som jag redan framhållit. Statsrådet Palme och jag kan naturligtvis ha litet olika värderingar beträffande vad som bör anses vara ett tillfredsställande program, men som jag ser det måste väl målsättningen också för Sveriges Radio och television vara att åstadkomma en kvalitetsförbättring. I nuläget kan programmen ändå inte sägas vara helt tillfredsställande. Jag tror att TV-ledningen har sådana ambitioner liksom att den önskar öka sändningstiden, men finns det ekonomiska förutsättningar härför? Finns det möjligheter att redan för nästa budgetår åstadkomma en förbättring av programkvaliteten? Jag tycker också att TV bör ges ökade möjligheter till en egen produktion av program just med tanke på en kvalitetsförbättring. Jag vill inte påstå att TV hittills helt har lyckats med denna uppgift, men det kanske bättrar sig. Varför skulle vi inte kunna göra flera filminspelningar av kända svenska författares verk, i vilka sprit och slagsmål och svordomar kanske flödade mindre ymnigt än i filmen Bombi Bitt? Skulle vi inte kunna få en filmatisering av exempelvis Gösta Berlings saga? Jag vet att det kostar mycket pengar, men jag tror att en sådan film är efterlängtad och skulle uppskattas av tittarna.
Herr talman! Jag undrar om inte herr Eriksson i Bäckmora är litet djärv nu. Om jag minns rätt, hade ju Gösta Berling en hel del för sig som ur herr Erikssons synvinkel måste betraktas som farligheter. Det enkla faktum är emellertid att vi inte har velat plocka ut enskilda program och ge pengar just till dem. Med hänsyn till avtalet vore det tvivelaktigt att göra så, och därför har vi sagt att vi ställer så mycket pengar till förfogande som det går att skaffa fram, varefter Sveriges Radio inom denna ram får prioritera efter bästa förstånd. Både herr Eriksson i Bäckmora och jag hoppas naturligtvis på en fortgående förbättring av programkvaliteten parallellt med den kvantitativa utbyggnad som nu försiggår. Jag vet inte om jag vågar tolka det som ett tecken på en pågående kvalitetsförbättring att det var längesedan herr Eriksson i Bäckmora senast lät höra av sig.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat inrikesministern, om han anser att den av sjöfartsstyrelsen aviserade indragningen av lotsplatserna i Kalix och Piteå samt avgifter för isbrytarverksamhet kan vara förenliga med den lokaliseringspolitiska målsättningen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De fyra lotsplatserna i Bottenviken uppvisade år 1967 ett underskott på drygt 2 miljoner kronor. För att minska detta underskott har sjöfartsstyrelsen upprättat ett förslag — som av styrelsen sänts ut till berörda intressenter för yttrande — om samordning av lotsningsverksamheten inom kalixoch piteåområdena med lotsplatserna i Luleå och Skellefteå. De förändringar som förslaget innebär kommer inte att minska möjligheterna att erhålla lots. Kostnaderna för den statliga isbrytarverksamheten uppgår för närvarande till omkring 20 miljoner kronor och täcks endast delvis av fyroch båkmedel. Sjöfartsutredningen och lotsorganisationsutredningen har i uppdrag att se över utformningen av avgiftssystemet för sjöfartsverkets tjänster. De frågor som herr Öhvall tagit upp är således föremål för utredningar och kommer att handläggas i överensstämmelse med de riktlinjer och principer för rationaliseringar inom lotsväsendet som redovisats för riksdagen. Förslag om avgiftssystem för sjöfartsverkets tjänster kommer sedermera att redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Geijer för svaret. Det förhållandet att jag ställde frågan till inrikesministern men fick svar från kommunikationsdepartementet genom statsrådet Geijer belyser problemen på detta område. Min fråga gällde huruvida indragningen av lotsplatser och avgiftsbeläggningen av isbrytningen kan förenas med de lokaliseringspolitiska målsättningarna. I svaret sägs att de fyra lotsplatserna i Bottenviken skall sammanföras till två av den anledningen att lönsamheten är dålig; verksamheten här uppvisar ett underskott på 2 miljoner kronor. I svaret framhålls att detta inte kommer att betyda att lotsservicen försämras. Meningarna är tydligen delade på den punkten, och jag tror mig redan nu veta att remissvaren norr ifrån blir negativa. Förändringarna uppfattas där som försämrad service och de höjda avgifterna för isbrytningen som en kostnadsövervältring. Frågan kvarstår alltså: Kan man överblicka resultaten av de åtgärder som sjöfartsverket nu vidtar? Det är också en fråga om vad effekten blir på näringslivet i den del av landet som berörs så intimt härav. Av den samlade exporten i landet går 50 procent över de hamnar som har besvär med isförhållandena. Jag ämnar inte gå in på de tekniska frågorna i detta sammanhang; jag hade, som jag tidigare framhållit, frågat inrikesministern huruvida dessa åtgärder kan förenas med den aktiva lokaliseringspolitik som dock bedrivs i länet. Skall man stimulera näringslivet i norr med den ena handen och lägga avgifter på näringslivet med den andra? Det är frågeställningen. Jag tycker att man kunde ha dröjt med detta utspel tills den samlade utredningen var klar.
Herr talman! När det gäller den allmänna lokaliseringspolitiken är vi och har varit inriktade på att göra betydande insatser inte minst i de norra delarna av landet, men lokaliseringspolitiken skall ändå inte bedrivas av sjöfartsstyrelsen eller lotsverket, utan den skall utövas i annan form. Vi har varit överens om avgifterna för de tjänster som de olika trafikverken har att utföra. Vi har sagt oss att vi skall eftersträva en kostnadstäckning för dessa tjänster. Om man sedan av lokaliseringspolitiska skäl vill göra speciella insatser för exempelvis Norrbotten i dessa sammanhang, får man överväga på vilket sätt man skall låta direkta bidrag från staten utgå i sådant syfte, ungefär som man gör på andra områden när det gäller trafikpolitiken. Jag tycker att vi borde vara överens om att vi här i riksdagen inte skall överlåta åt trafikverken att föra lokaliseringspolitiken. Vi skall eftersträva att få ordning på statens räkenskaper och låta lokaliseringspolitiken föras av de politiskt ansvariga genom åtgärder och insatser som vi på detta håll är beredda att besluta om.
Herr talman! Jag framhöll i mitt föregående inlägg att jag inte var beredd att diskutera de tekniska arrangemangen. Vi väntar ju en utredning på denna punkt. Det står emellertid ändå klart att en statlig aktivitet på ett område, där den är riktig och befogad och haft goda verkningar, inte bör få dessa verkningar eliminerade av en annan aktivitet från samhället. Ju längre söder ut man förlägger isbrytningen, desto större bärighet får denna självfallet, men då har man också gjort ett avsteg från de primära uppgifter som man faktiskt har i detta sammanhang.
Herr talman! Jag får ett intryck av att herr Öhvall inte riktigt förstår innebörden av vad jag sagt i denna debatt. Jag har just i denna fråga fått ta emot uppvaktningar från norrlandsföretag, som varit oroade för hur situationen skulle bli. Vi vet ju ännu ingenting om hur det blir med avgiftsbeläggningen av isbrytningen, men man var ändå orolig för att den utredning som pågår skulle leda till dessa resultat. När jag redovisade min principiella inställning till frågan fick jag ett starkt intryck av att man inom företagsamheten var väl införstådd med mitt synsätt på dessa frågor. Jag tror trots allt att det kommer att vara av värde att vi, när vi skall bedriva lokaliseringspolitik i olika delar av landet, vet, vilka insatser som går utöver vad som behöver göras i normala fall och hur dessa insatser skall betalas. Vi bör också redovisa dem på ett sådant sätt att det framgår att det är fråga om ett stöd till lokaliseringspolitiken. Annars blir statens räkenskaper ganska »hoparörda».

Herr talman! Nej, jag vill inte gå med på att jag har missuppfattat frågan. Jag känner väl till vad remissinstan serna har uttalat. De är oroade av utvecklingen på detta område och menar att man kunde ha inväntat en samlad redovisning av de utredningar som är på gång i ämnet.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig om jag anser att nuvarande förhållanden vid Arlanda flygplats är tillfredsställande för de resande och — om inte — vilka åtgärder som planeras för att förbättra situationen. Den nuvarande stationsbyggnaden, som togs i bruk våren 1962, beräknades med dåvarande uppskattningar av trafikutvecklingen bli tillräcklig för att klara utrikestrafiken på Arlanda fram mot år 1970. Den faktiska trafikutvecklingen har emellertid kommit att överstiga den förväntade, till största delen beroende på en ombasering av chartertrafiken till Arlanda. För närvarande pågår arbete med tillbyggnad av stationsbyggnaden för att bl.a. utöka utrymmena för ankommande passagerare och för att få ett särskilt expeditionsområde för avgående chartertrafik. Arbetena, som totalt kostnadsberäknats till cirka 4,6 miljoner kronor, beräknas vara avslutade till sommaren 1968. Vad beträffar den långsiktiga planeringen kan jag erinra om att medel för utredningar angående ny stationsbyggnad och nytt stationsområde föreslagits i årets statsverksproposition.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Som framgått av en skrivelse från Stockholms handelskammare är förhållandena vid flygplatsen Arlanda icke tillfredsställande. Alla som utnyttjar Arlanda har också kunnat erfara det, i den mån det inte framgått av den allmänna debatten. Där råder trängsel på grund av att stationsbyggnaden är underdimensionerad. Där bildas köer, och servicen är dålig. Samtidigt ökar platsbehovet. Nu projekterar luftfartsverket en ny stationsbyggnad, men den blir färdig tidigast 1975. Den provisoriska utbyggnad som blir färdig i sommar kommer att innebära en temporär lättnad, men generaldirektör Winberg i luftfartsverket har framhållit att i och med att trafiken ökar blir det ånyo besvärligt. Handelskammaren skriver också att den nu pågående utbyggnaden inte nämnvärt kan förbättra situationen. De åtgärder som nu håller på att vidtagas räcker inte för att lösa problemen vid Arlanda. Stockholms handelskammare motiverade adresseringen av sin skrivelse — den ställdes till regeringen i stället för till luftfartsverket, som är den närmast ansvariga myndigheten — med att handelskammaren inte ville han sin kritiska skrivelse nedlagd i en skrivbordslåda utan att någonting hände. Jag skall här inte yttra mig om de farhågorna beträffande luftfartsstyrelsen, men jag hoppas att förväntningarna på regeringen och förhoppningen att något ytterligare skall göras är berättigade. I sitt svar aviserar emellertid inte statsrådet några sådana ytterligare åtgärder, vilket jag beklagar.
Herr talman! De pågående utbyggnaderna löser naturligtvis inte de långsik tiga problemen, men de kommer att i betydande grad skapa bättre förutsättningar för de närmaste åren. Vidare framgår det ju ändå av svaret att vi i statsverkspropositionen har beräknat medel för den projektering det här gäller, och längre kan man väl för stunden inte komma. Vi måste ju ha ett underlag för de beslut vi så småningom skall fatta, och det får vi genom de pengar vi nu ställer till förfogande för projektering.
Herr talman! Den utbyggnad som nu pågår kommer att temporärt förbättra situationen, men som chefen för luftfartsverket också har understrukit är det bara en temporär lättnad. Vi får en permanent stationsbyggnad först vid mitten av 1970-talet. Men redan i början av 1970-talet kommer man att sätta in mycket stora passagerarplan, och inte ens med den tillbyggnad som nu sker blir kapaciteten vid Arlanda då tillräcklig. Jag anser att man redan nu bör påbörja planeringen av ytterligare provisorier för att klara situationen fram till mitten av 1970-talet, om det inte är möjligt att forcera planeringen av den permanenta stationsbyggnaden. erhålla tjänstledighet för fullgörande av allmänna förtroendeuppdrag
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag uppmärksammat att anställda vid statens järnvägar har svårigheter att erhålla tjänstledighet för fullgörande av allmänna förtroendeuppdrag och om jag i så fall vill medverka till att ifrågavarande missförhållande undanröjes. Tjänstledighet för fullgörande av allmänna förtroendeuppdrag beviljas inom statens järnvägar i princip i all den utsträckning som det är möjligt. En av SJ gjord snabbenkät för hela SJ under senare år visar att denna princip kunnat följas i praktiken. Två fall har dock anmälts, där tjänstemän beviljats tjänstledighet för detta ändamål men där tjänstledigheten måst återkallas på grund av hastigt inträffade sjukdomsfall. I ett av fallen kunde dock omdisposition av personal göras i sista stund så, att tjänstemannen i fråga fick sin ledighet. Dagens personalsituation inom SJ medför att man inte behöver annat än i rena undantagsfall räkna med svårigheter, när det gäller att bevilja tjänstledighet för fullgörande av allmänna förtroendeuppdrag. Några missförhållanden som påkallar någon åtgärd från min sida är sålunda inte kända för mig.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för det svar han lämnat på min enkla fråga. Jag hade faktiskt inte väntat att svaret skulle ha något annat innehåll än det som nu redovisats och har ingen anledning att göra något längre genmäle, ty svaret är såvitt jag kan bedöma positivt. Det förhåller sig emellertid så, att tjänstemän inom SJ vid upprepade tillfällen blivit nekade tjänstledighet eller haft svårt att erhålla sådan för bevistande av fullmäktigeeller nämndsammanträden. I vissa fall har vederbörande tjänstemän själva måst ordna med avlösare i tjänsten för att kunna fullfölja uppdragen.

Nu tror jag att statsrådets svar gör gott, om jag så får uttrycka mig, ifall det skulle vara så att de som handlägger dessa ärenden missuppfattat bestämmelserna. Jag ställde frågan just därför att jag ville ha ett officiellt besked av vederbörande statsåd. Jag tror att saken i och med att statsrådets besked lämnats kan vara utagerad och en bättre handläggning härutinnan sker. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om de långa väntetiderna hos televerket vid installation respektive flyttning av telefon föranleder något initiativ från min sida i syfte att förbättra verkets service. Jag vill erinra om de successivt ökade medel, som på senare tid ställts till televerkets förfogande. Avsikten därmed har varit att möjliggöra den fortsatta utbyggnad av telekommunikationerna och den allmänna förstärkning av televerkets resurser över huvud, som bedömts motiverad med hänsyn till abonnentoch trafikutvecklingen. Genom insatserna har också installationstakten i fråga om abonnentanläggningar I fråga om abonnentanläggningar har dock med den under en följd av år mycket kraftiga ökningen av inkommande beställningar på nyinstallation och flyttning av telefonapparater väntetider inte kunnat undvikas. En successiv krympning av dessa har givetvis eftersträvats. För innevarande och nästa budgetår bedömer televerket, att man — med de medel som står till förfogande och med de personaldispositioner som vidtagits eller kommer att vidtas — skall kunna ganska väsentligt förbättra serviceläget, vilket även påverkas av ett något dämpat beställningstryck från allmänhetens sida. Sålunda räknar man med att vid utgången av innevarande budgetår ha fått ned väntetiderna i större delen av landet till cirka tre veckor och i storstadsområdena — närmast Stockholm och Göteborg — till mellan fyra och fem veckor. Under nästa budgetår finns det anledning räkna med en ytterligare krympning av väntetiderna till en å två veckor för större delen av landet och till mellan två och tre veckor i de angivna storstadsområdena. Därmed kommer man nära den tidsgräns, som av tekniska och administrativa skäl knappast kan underskridas.

Herr talman! Då fru Ryding inte kan närvara på grund av sjukdom ber jag att å hennes vägnar få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet lovar att det skall bli bättre och bekräftar den långa väntetid som är påtalad i frågan. Enligt min mening är den alltför lång. Statsrådet förutskickar att servicen när det gäller att få telefon installerad kommer att förbättras redan under detta budgetår och ännu mer under nästa. Det råder en stark irritation över att en service, som man verkligen inte får gratis utan måste betala ganska dyrt, inte kan lämnas litet snabbare. Med min personliga inställning till förstatligande är det med en viss smärta jag konstaterar att det finns ett verk, som nästan dagligen ger näring åt dem som vill kompromettera statlig företagsamhet och talar mycket om dess ineffektivitet. Det behöver inte alltid vara en rättvis bedömning, men de som drabbas av den långa väntetiden blir givetvis mycket irriterade. Det är riksdagen som har bestämt ramarna. Jag har inte ett ögonblick trott att cheferna på televerket jämsides med sina många arbetsuppgifter tillhör någon hemlig grupp som vill kompromettera statlig företagsamhet, men jag anser att en förbättring är absolut nödvändig. Orsaken till de långa väntetiderna är troligen dålig organisation och för liten personal; det finns säkerligen en mycket yrkesskicklig arbetarkår. Vad frånvaro av telefon i fyra—fem veckor betyder för en människa som tvingas leva någorlunda rationellt förstår var och en. Därför anser jag att kommunikationsministerns svar visar en alltför låg ambitionsgrad. Väntetiden bör nedbringas. Det är ohållbart och oacceptabelt att tvingas vänta så länge. Herr talman! Vad som skall prioriteras är alltid en avvägningsfråga. Man bör enligt min mening betrakta en förbättrad service på detta område som någonting oundgängligen nödvändigt.
Herr talman! Det var många generella och kategoriska påståenden om televerkets service som herr Axel Jansson gjorde. Jag tror att de på intet sätt är rättvisande, om man bedömer denna verksamhet som helhet. Herr Jansson anser att jag visade en låg ambitionsgrad i mitt svar. Om vi, som jag nämnde, kommer ned till en väntetid av en å två veckor — två å tre veckor i de större städerna — och hän syn tas till de tekniska och administrativa förfaranden som kommer in i bilden, kan man enligt min mening verkligen inte tala om en låg ambitionsgrad.

Herr talman! Vad jag yttrade får inte betraktas som en generell bedömning; det rör sig ju om ett speciellt område. Det är också min mening att det svenska televerket är mycket modernt i många av sina verksamhetsformer och att vi väl kan jämföra oss med andra länder i detta avseende. Det finns emellertid så många svårigheter som inte kan bemästras. Som riksdagsman har jag blivit uppringd om flera enskilda fall. Det har gällt människor som ligger sjuka, som är ensamboende, som ingen kan kontakta annat än per telefon och som har fått förtur. Men när förturen också dröjer fyra veckor inträder faktiskt svårigheter, som — det är kommunikationsministern liksom jag medveten om — om de inte bemästras verkligen vållar bekymmer. Jag har inte avsett att nedvärdera televerket som helhet; det är just denna detalj jag velat kritisera.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag vill se till att postverket för framtiden inte befordrar försändelser med för adressaten förnärmande eller missfirmande påskrift. För ungefär ett år sedan ställde herr Sjöholm en liknande fråga. Av det svar, som min företrädare då lämnade, framgick följande. Det har tidigare funnits bestämmelser innefattande förbud mot befordran av försändelser, på vilka förekom meddelanden som uppenbarligen sårade tukt och sedlighet eller som var för adressaten förnärmande. Förbudet upphävdes år 1950, vilket motiverades med svårigheterna att tillämpa ifrågavarande bestämmelser på ett enhetligt sätt.

Detta arrangemang synes mig innebära en lämplig avvägning mellan å ena sidan postverkets och även allmänhetens intresse av att försändelser kan vidarebefordras utan hänsyn till arten av förekommande meddelanden, å andra sidan adressatens intresse att slippa utsättas för obehag genom att utomstående får kännedom om förnärmande meddelanden.
Herr talman! Det var inte något särskilt lyckat svar. Jag ställde samma fråga för ett år sedan, och anledningen till att jag upprepar den är naturligtvis att systemet inte fungerar. Jag har rik erfarenhet eftersom folk ofta visar mig brev som de fått — sådana har även avbildats i tidningarna, senast i går i Aftonbladet. En firma har t.ex. satt i system att skicka ut brev på vilka med stora bokstäver stämplats »Konkursbrev» bara för att trakassera människor och därigenom skrämma dem att betala. Sådana brev dras inte undan postbefordran. Det arrangemang som kommunikationsministern redogör för är naturligtvis bra i fråga om enstaka försändelser, men om en firma skickar ut tusentals brev är det väl inte meningen att postverket skall anställa extra folk för att stoppa in dessa brev i särskilda kuvert? Ett bättre svar gav faktiskt generaldirektören i postverket i en tidning i går, när han sade att han skall tillsätta en utredning för att studera frågan. Jag trodde att kommunikationsministern skulle ge mig det svaret — det hade varit mer tillfredsställande. Jag tror att man kan ifrågasätta om det är lagligt att trakassera människor på detta sätt. Skulle det visa sig att det inte är det kommer postverkets medverkan i en underlig och icke helt tillfredsställande dager. Frågan om lagligheten kanske bör undersökas närmare, men hur det än förhåller sig därmed bör det finnas ett mått av hyfs och ett stänk av god ton i förbindelserna mellan borgenärer och gäldenärer. Jag tror att statsrådet Lundkvist håller med mig om att metoder som dessa inte passar in i vårt samhälle, där vi respekterar människor oavsett deras ekonomiska prestationsförmåga. Stoppa därför eländet, herr statsråd!
Herr talman! Beträffande de speciella slag av försändelser som tydligen föranlett herr Sjöholm att ställa frågan har postverket inom ramen för sina befogenheter vidtagit åtgärder som tillgodoser mottagarnas intressen. Vi har alltså en ordning som möjliggör för postverket att agera, och postverket har agerat. Därför tycks det mig som om man inte behöver tillgripa ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemet. Om vi inte vill genomföra något slags förhandscensur på alla kuvert som skickas genom postverket kan det natur ligtvis hända — eftersom postverket ofta ganska snabbt måste behandla försändelserna — att ett och annat brev av denna karaktär kan slinka igenom i den första omgången. Til syvende og sidst är det ändå den postfunktionär som delar ut breven som har dem i sin hand. Han märker förmodligen för det mesta om ett brev är av denna karaktär, och han har då att handla i enlighet med de föreskrifter som lämnats i cirkulär från postverket.

Herr talman! Det är dock ett faktum, herr statsråd, att det inte fungerar såsom det nu är, eftersom mängder av brev av detta slag slinker igenom kontrollen. Den ordning man tillämpar är väl ändå inte uppbyggd för den eventualiteten att en firma skulle sätta det hela i system och sända ut tusentals sådana brev. Om det hela fungerade, skulle då kanske tusentals brev komma in till generalpoststyrelsen och där läggas in i särskilt konvolut för att sändas till adressaten? Det kan inte vara meningen att en firma skall få belasta statliga myndigheter med ett sådant extra arbete. Den enda riktiga åtgärden, om företeelsen sätts i system, är naturligtvis att man skickar tillbaka breven med påskriften »Retur avsändaren» i stora bokstäver — lika stora som firmorna själva använder på sina brev när de sätter ut beteckningen »Konkursbrev».
Herr talman! Också jag har stort förtroende för generaldirektören för postverket, som jag känner som en resolut och handlingskraftig man, och jag tror att han kommer att kunna få rätsida på detta problem.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, om jag vill motivera mitt offentligt framförda påstående att det är mer rättvist att lotta om vilka elever som skall in vid gymnasiet och de spärrade universitetslinjerna än att använda sig av betygsintagning. Jag har vid en av SSU i Stockholm anordnad konferens om skoldemokrati framhållit, att det vore rimligt att kompetensutredningen prövade om ett vettigt upplagt lotteriförfarande skulle kunna användas vid intagning vid vissa skolor. Jag avsåg då möjligheten att i vissa betygsintervaller och/eller i vissa situationer, där andra urvalsinstrument ej ger ett tillräckligt klart utslag mellan två eller flera sökande, tillämpa ett lottningsförfarande. Bakgrunden till detta mitt yttrande är bl.a. följande. Det finns ett utbrett missnöje med formerna för intagningen till spärrade Samhället bygger ut de spärrade utbildningslinjerna så långt vår ekonomi tillåter. Intagningen till exempelvis medicinsk och odontologisk utbildning har ökat så starkt under de senaste tio åren som resurserna tillåtit. För överskådlig framtid kommer dock inträdesspärrar att finnas kvar. Kompetensutredningen arbetar med frågan om man kan komplettera betygen som rangordnare av de inträdessökande med andra instrument av typen inträdesprov, testningar, praktik m.m. I debatten har emellertid gång efter annan framförts den tanken att, vilka urvalsinstrument som än konstrueras, det alltid kommer att kvarstå en större eller mindre grad av godtycke vid valet mellan personer med lika eller snarlika meriter. Då har det sagts att det därför vore hederligare mot de sökande att detta faktum accepterades och att därför låta lotten avgöra vid val mellan jämlikar i stället för som nu tiondelar eller hundradelar av enheten i en poängsumma. Ett sådant arrangemang skulle dessutom kunna verka dämpande på betygshetsen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för det utförliga svaret på min fråga, vilket jag vill replikera och kommentera på följande sätt. När nyhetsmedierna på söndagskvällen den 2 och måndagsmorgonen den 3 mars med illa dolt löje basunerade ut den, såsom man då uppfattade det, befängda idén om ett allmänt utbildningslotteri, som statsrådet Moberg ansågs ha gjort sig till talesman för, kunde man inte undgå att gripas av häpnad över vad ett statsråd kan tillåta sig i sin iver att komma med chockerande nyheter. Om statsrådet Moberg blivit missförstådd eller inte vid sitt framträdande kan jag inte avgöra. Nu har han under alla förhållanden modifierat sin ståndpunkt till att gälla en begränsad utlottning av platserna inom den högre utbildningen. Tyvärr har dock redan en viss skada skett, som jag inte nu skall exemplifiera men som jag kan redogöra för om så skulle behövas. Att vårt nuvarande betygssystem inte fungerar helt tillfredsställande, vare sig som prognosinstrument för studielämplighet eller som urvalsinstrument för graderingen i den stora gruppen av mycket jämna elitstuderande som tävlar om platserna på de spärrade utbildningslinjerna, är ostridigt. Men innan man börjar fabulera om lottning, som är ett lika irrationellt som desperat försök att skenlösa ett utomordentligt svårt problem, bör man dock i första hand söka reducera svårigheterna, felkällorna och orättvisorna i det nu använda systemet med andra medel. Jag vill säga till herr Moberg, att lotten är och förblir det absoluta godtycket — såvida inte herr Moberg tror att ett slags världsrättvisa kommer till uttryck i tillfälligheternas spel också när det gäller tiondelar. En rättvis syftning har under alla förhållanden icke lotterihjulet, stort eller litet, inte ens om det är konstruerat i herr Palmes och herr Mobergs verkstad. Sedan är det en annan sak, herr Moberg, att man kan bli t.o.m. undervisningsminister på en nitlott — som någon har sagt. Vidare säger herr Moberg att ett arrangemang med lotteri kan verka dämpande på betygshetsen. Svaret avslutas med den meningen. Det tror jag emellertid inte ett dugg på. Det kan inte vara riktigt att betygshetsen skulle minska något nämnvärt. För det första måste en elev driva sig fram till den betygszon inom vilken lottningen sker. Det är väl ändå tankegången i svaret. För det andra uppstår alltid viss hets för en del, när elever med mycket skil da förutsättningar av ambitionsskäl eller av andra orsaker strävar mot samma hägrande mål. Jag tror att herr Mobergs syn på saken är helt felaktig.
Herr talman! Jag tycker att vi skall ta denna sak för vad den är. Jag har sagt, och jag upprepar det, att uppslaget har förekommit i den seriösa debatten och att den arbetande kompetensutredningen bör pröva det. Det ligger väl inte något sensationellt i det, herr Nordstrandh. En vecka innan jag gjorde mitt uttalande intervjuades ju ordföranden i kompetensutredningen efter en resa till Amerika. Han sade då att denna problematik har kommit upp även i Förenta staterna, och han tillade att man väl fick pröva den frågan också i kompetensutredningen. Sedan är jag lika litet som herr Nordstrandh särskilt glad över det sätt på vilket mitt yttrande presenterades i viss press. Men eftersom herr Nordstrandh nu är så ängslig för vad det referatet har inneburit kan jag tala om för honom att jag måndagen efteråt gjorde ett uttalande i TV-Aktuellt — jag har också skrivit om det i Svenska Dagbladet och i Aftonbladet — och klarlagt frågan, och därför är jag inte särskilt rädd för de konsekvenser som herr Nordstrandh talade om.
Herr talman! Det vet jag alltför väl, herr Moberg. Men man bör kanske ändå vara litet försiktig med ett utspel av detta slag. Jag vill inte påstå att herr Moberg är skuld till det, åtminstone inte uteslutande, men det måste rimligen ändå ha förelegat en viss oförsiktighet i uttalandet. Och det är litet skillnad när ett statsråd, alltså en av departementets chefer, gör uttalandet, jämfört med om ordföranden i kompetensutredningen gör det. Därmed uttrycker jag ingen ringaktning för utredningens ordförande, men han spelar ju ändå inte samma centrala och utslagsgivande roll i undervisningsfrågorna som utbildningsministern. Med hänsyn till vad som nu anförts och med den offentlighet som saken fått tror jag emellertid att denna tanke nu kan läggas på is — och kanske frysas ned definitivt. Jag har själv varit i Amerika och konfronterats med denna problematik, och jag tror att kompetensutredningens ordförande har något missförstått allvaret i de diskussioner han där deltagit i. Jag mötte aldrig problemen med det allvar som han tycks ha gjort; men det kan ju bero på andra omständigheter.
Herr talman! Det gör jag givetvis, herr Moberg, och det har ju denna debatt visat. Men jag beklagar ändå att denna situation uppstått, och jag kan beklaga det även för herr Mobergs del.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Sträng för svaret på min interpeilation. Anledningen till att jag framställde interpellationen var att vi i Örebro län har mycket goda erfarenheter av den upplysningsoch = serviceverksamhet som varuskattekontoret där har bedrivit. Jag vill inte påstå att verksamheten är uppskattad i dubbel bemärkelse, men jag vet att företagarna uppskattat den. När omsättningsskatten infördes glömde ju statsmakterna bort att ge service vad gäller information om beskattningsreglerna. Och än i dag — åtta år efter omsättningsskattens införande — är det många företagare som inte känner till hur de skall ta ut varuskatten, trots alla anvisningar som riksskattenämnden kommer med. Självfallet är man då inför den nya skattens tillkomst litet orolig för att personalresurserna på varuskattekontoren, med den stora anhopning av nya skatteinbetalare som det blir, inte skall räcka till. Det är självklart att, som statsrådet säger, frågan kommer att tas upp i propositionen. Men jag vill i alla fall uttala förhoppningen att verksamheten på varuskattekontorens servicesida kommer att bli tillfredsställande. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag tackar finansministern för meddelandet — något svar fick jag ju inte på min interpellation. Jag förstår delvis finansministern — arbetar man med en proposition i ett ämne, så kanske man inte vill avslöja vad som skall stå i den. Men denna speciella fråga har vi ju haft under debatt här i kammaren många gånger — den har aktualiserats i både motioner och interpellationer under årens lopp. Det är helt enkelt så att de enskilda företagen känner sig diskriminerade. Nuvarande bestämmelser är faktiskt så utformade, att vid leveranser mellan statliga eller kommunala företag och annan statlig eller kommunal inrättning utgår inte varuskatt. Detta skapar självfallet besvärliga situationer för dem som skall konkurrera på ifrågavarande områden. Alla har väl varit överens om att denna varuskatt skall vara konkurrensneutral. Erfarenheterna visar dock att en rad näringsgrenar har känning av detta problem, trots att det i debatten, när vi har framfört denna fråga motionsvägen, har anförts att den vore av underordnad betydelse. Jag hoppas i alla fall att finansministern tar upp detta spörsmål i propositionen. Jag konstaterar fortfarande att jag inte har att inregistrera ett negativt svar, och för det tackar jag.
Herr talman! Jag vill bara ge herr Andersson i Örebro en kompletterande upplysning. Han gjorde en jämförelse med svårigheterna när omsättningsskatten infördes år 1960 och befarade att man skulle kunna räkna med någon liknande situation denna gång, varför det skulle vara mycket angeläget att man fick utrymme för en effektiv upplysningsverksamhet. När omsättningsskatten skulle införas debatterade riksdagen frågan i november månad 1959, och sedan startade vi med skatten den 1 januari 1960. Det var alltså trångt om tid. Nu kommer riksdagen att få möjligheter att debattera förslaget om mervärdeskatt under denna vårsession, medan ikraftträdandet inte kommer att ske förrän den 1 januari 1969. Vi har alltså ett annat tidsutrymme denna gång. Jag vill göra detta klart för interpellanten när han gör denna jämförelse.
Herr talman! Jag tackar för den kompletterande upplysning som statsrådet Sträng gav mig. Självfallet är jag glad över att vi har god tid på oss, ty det är verkligen mycket viktigt att upplysningsverksamheten kommer in på rätt sätt. Därigenom underlättas också arbetet för den fiskala sidan av skattemyndigheterna, som slipper en mängd efterbeskattningar och åtal. Nu har vi alltså bättre tid på oss än år 1959, då det var besvärligt. Tack vare att varuskattekontoren blivit hyggligt bemannade har de kunnat ge åtskillig information, och denna uppskattas i hög grad i de län där sådan verksamhet bedrivs.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om jag uppmärksammat avsaknaden av larmtelefoner vid motorvägarna och om jag i så fall har för avsikt att vidta åtgärder. Herr Hamrin i Kalmar har frågat mig om jag vill upplysa kammaren om. hur långt de av riksdagen förra våren åberopade åtgärderna för installation av hjälptelefoner utmed våra allmänna vägar fortskridit. Att ha tillgång till larmtelefon när en trafikolycka inträffat kan i och för sig ha stort värde. Det är emellertid förenat med avsevärda problem att bygga ut och underhålla ett nät av larmtelefoner utefter våra vägar. Vägverket har haft överläggningar med televerket för att klargöra hur larmtelefonsystem praktiskt kan anordnas och överväger för närvarande hur en eventuell försöksverksamhet lämpligen skall kunna läggas upp. Jag finner det naturligt att avvakta resultatet av dessa överväganden.
Herr talman! Det är tydligen ganska väl sörjt för att bilister skall kunna få hjälp av ambulanser och bärgningsföretag då de råkar ut för någon olycka. Däremot är det svårt att på moderna vägar nå en telefon för att tillkalla bistånd. Detta är det ungefärliga innehållet i brev och andra hänvändelser som jag fått i rätt stort antal sedan jag framställde min interpellation om larmtelefoner vid motorvägarna. Reaktionen är inte förvånande, då vi vet att det för närvarande finns 2 miljoner personbilar i bruk utöver den betydande mängden lastbilar av olika storlekar. Enligt de uppgifter jag fått betjänas den bilande allmänheten, förutom av ett stort antal ambulanser, av cirka 900 räddningsoch servicebilar hos cirka 425 företag i ungefär 280 orter i landet med 31 fasta centraler för räddningslarm dygnet runt och med särskilda telefonnummer = utöver SOS-numret 90 000. Jag ber nu att få tacka för svaret på min interpellation. Om det sålunda finns en ganska ut vecklad räddningsorganisation, är det inte lika väl beställt med möjligheterna att vid behov snabbt få kontakt med organisationen, särskilt inte vid motorvägarna. I tätorterna har tendensen närmast varit den att man skrotat ned de särskilda telefonnumren för brand-, olycksfallsoch polisalarmering, som förr var allmänt förekommande. Den utvecklingen är en följd av telefontätheten i just dessa orter; och den har blivit allt större. På i synnerhet motorvägar men även på en del andra nybyggda vägar gör sig däremot behovet av särskilda anordningar för telekommunikation, främst vid olycksfall med personskador, allt starkare gällande och detta av fyra skäl. För det första: Nya vägar, särskilt motorvägar, dras ofta genom obebyggda områden där man på grund av buller och luftföroreningar från trafiken inte kan vänta sig någon nämnvärd byggnation intill vägen efter dess tillkomst med möjlighet att av där boende, särskilt nattetid, få hjälp genom att låna telefon vid ett olyckseller sjukdomsfall som drabbar en vägfarande. För det andra: Faromomentet kan i vissa fall vara större på motorvägar än på andra vägar på grund av de höga hastigheterna. Inträffar en olycka på en sådan väg får den ofta stor omfattning och svåra verkningar, t.ex. genom seriekrockar med många fordon inblandade. För det tredje: Möjligheten att få hjälp genom medtrafikanter är ofta mindre på motorvägar på grund av de höga hastigheterna, gällande stoppförbud och svårigheten att i hög fart uppfatta en medtrafikants behov av hjälp, särskilt om det rör sig om ett mindre dramatiskt behov som likväl kan vara allvarligt nog, t.ex. vid svår akut sjukdom. För det fjärde: Svårigheterna, bl.a. av ekonomisk art, är stora att organisera bilburna och helst radioutrustade servicepatruller, i varje fall i tillräcklig omfattning för en allmän bevakning av de större vägarna och med utrustning för hjälpinsatser när snabba sjuktransporter eller bärgningar är påkallade. Alternativet, herr talman, till vägpatruller — vilka för resten numera avvecklats — är just larmeller hjälptelefoner utmed de större vägarna, särskilt motorvägarna, utplacerade på lämpligt avstånd från varandra. Det ena systemet behöver i praktiken inte utesluta det andra. Vägpatrullverksamheten är dock som sagt nu nedlagd eller delvis övertagen av polisens radiobilar, som fått viss utrustning för att ge enklare service åt den bilande allmänheten. Det är gott och väl, herr statsråd, att vägverket tillsammans med televerket arbetar med frågan om en eventuell försöksverksamhet. Statsrådet säger att det är förenat med avsevärda problem att bygga ut och underhålla ett larmtelefonsystem. Ja, särskilt sedan en väg är färdigbyggd! Men det har gått att ordna ett sådant system i flera andra länder, t.ex. i Norge och Västtyskland. Borde inte ett larmtelefonsystem höra till standarden, i varje fall för de större vägarna och motorvägarna? Sådan utrustning borde ingå som ett naturligt led i själva projekteringen. Så har, som jag påpekat i interpellationen, varit fallet med både Fredhällstunneln på Essingeleden och nya Älvsborgsbron i Göteborg; där har man alltså larmtelefoner. Det måste bli dyrare att efteråt dra erforderliga ledningar. Jag har varit i kontakt med televerket i denna fråga, och man ställer sig där klart positiv till tanken. Jag skulle vidare vilja göra gällande att prioriteringen vid en eventuell utrustning av de större vägarna med larmtelefoner bör utformas så att i första hand motorvägarna kommer i fråga.

I projekteringsoch prioritetsfrågorna skulle jag gärna vilja höra kommunikationsministerns mening.

Herr talman! Min fråga till kommunikationsministern var föranledd av en motion som behandlades av föregående års riksdag. Jag skall kanske först konstatera att kommunikationerna inom riksdagen och t.o.m. inom min egen riksdagsgrupp inte alltid fungerar tillfredsställande. Om så hade varit fallet, hade jag kanske kunnat avstå från min fråga och i stället nöjt mig med att delta i interpellationsdebatten. Min enkla fråga förorsakade dock kanske inte något extra besvär för statsrådet. Beträffande fjolårsmotionen anförde ett enhälligt statsutskott i sitt av riksdagen sedermera antagna utlåtande att spörsmålet var värt beaktande och att frågan sedan någon tid varit under övervägande inom vägoch vattenbyggnadsverket. Utskottet utgick från att verket skulle vidta lämpliga åtgärder och att det därför inte behövdes någon särskild framställning i ärendet. Det var med anledning av vad som därefter inträffat som jag ställde min fråga. Såsom herr Wiklund nämnde har man infört en tillfredsställande ordning på området i ett flertal andra länder. Han nämnde i detta sammanhang Norge och Västtyskland, och jag kan dessutom tillfoga England. Det är dock särskilt angeläget att vi beaktar denna fråga här uppe i Norden, eftersom vi här har en helt annan befolkningstäthet och ett annat klimat. Den som följt med något i denna fråga sedan motionen i fjol behandlades har kunnat konstatera att tidningarna vid upprepade tillfällen har slagit larm beträffande de förhållanden som råder. Det har förekommit att personer, inte vid olyckor utan helt enkelt vid motorstopp har fått sitta kvar i bilen i åtskilliga timmar. I ett fall var det fråga om nio timmar i mycket sträng kyla. Dessa förhållanden kan inte vara tillfredsställande. Jag frågar liksom herr Wiklund vad det är för problem som skall utredas. Klarar andra länder av denna uppgift, borde vi kunna göra det. Jag kan förstå att det gäller ekonomiska frågor, men även sådana går att lösa på olika sätt. Om vi inte kan klara frågan över statsbudgeten, kunde ju telefonerna tänkas bli avgiftsbelagda, gärna med en något högre avgift. Jag skulle inte tro att någon drar sig för att lägga ut t.ex. en krona för att få använda en telefon, om vederbörande har råkat ut för någon malör som stoppar hans framfart på vägen. Det kan också vara så — och det har jag i så fall bättre förståelse för — att man måste överväga vem det är som skall stå för larmcentralerna och som skall bemanna dessa. Men svårigheter är till för att övervinnas, och jag hoppas att denna fråga tas upp till allvarlig prövning av de båda centrala ämbetsverk som nu samarbetar för att lösa den. Detta är inte någon bagatell. Det är en allvarlig sak, och ju flera nya vägar vi bygger genom glesbygderna — ty det blir där som de stora vägarna numera dras fram — desto allvarligare blir denna fråga. Jag ber att få tacka för svaret. Jag hoppas att det innebär att frågan förts framåt.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att detta självfallet är en viktig fråga. Det finns också olika slag av praktiska problem, bl.a. samordningsproblem, med hänsyn tagen till det larmsystem som vi kan komma att behöva i andra och större sammanhang. Man arbetar inom skilda utredningar med dessa uppgifter. Räddningstjänstutredningen, förmodar jag, kommer också att diskutera exempelvis en sådan fråga. Det blir väl då också en diskussion om hur man skall knyta an ett eventuellt system för larmtelefoner vid vägarna till det slutgiltiga, som jag hoppas allmänt omfattande system för larm vid katastrofer och olyckor som man kan komma fram till. Jag vill gärna säga att jag skall följa denna fråga med mycket stor uppmärksamhet, ty jag är också angelägen om att få veta vad man kan komma fram till för resultat av den försöksverksamhet som man är i färd med att sätta i gång. Jag vill sålunda understryka att det är ett problem som vi har anledning att se mycket allvarligt på.
Herr talman! Det var ju redan förra året som en motion i denna fråga avvisades. Det har alltså gått en avsevärd tid sedan dess. Man får av svaret intrycket att det är först nu som man tagit upp frågan i dess hela vidd vid kontakter mellan televerket och vägverket. Jag hoppas att det mycket snart kan förväntas ett besked från vägverket. Jag tycker att det borde finnas förutsättningar för det. Vad beträffar de olika centralerna att larma till försökte jag i mitt första anförande visa att det redan finns ett betydande system utbyggt för att ge hjälp men det är i fråga om kontakten med hjälpställena som det klickar. Sådana kontaktmöjligheter finns inte alls vid motorvägarna. När man nu, såsom jag visade med refererade exempel, kunnat bygga fram ett larmtelefonsystem vid ett par trafikleder, tycker jag att tiden är mogen att ordna ett allmänt system med larmtelefoner. Att det sedan finns många praktiska ting att klara av förstår jag mycket väl.

Tillika med övriga motiv talar detta för att vi måste försöka att någorlunda snart komma fram till en ordning som ger en bättre möjlighet för vägtrafikanter att larma de olika hjälpställena. Undertecknad får härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 20—22 mars på grund av utlandsvistelse.

Kammarens arbetsplenum onsdagen den 20 mars kl. 10.00 kommer att efter sedvanligt middagsuppehåll fortsättas på kvällen och pågå till omkring kl. 24.00. De ärenden som därvid eventuellt ej medhinnes kommer att företagas till avgörande vid sammanträdet fredagen den 22 mars. Detta avses, såsom i förra veckan meddelades, bli ett arbetsplenum och ta sin början kl. 11.00. Om alla på onsdagens föredragningslista upptagna ärenden hinner slutbehandlas vid onsdagens plenum kommer emellertid fredagssammanträdet att i enlighet med de ursprungliga planerna bli ett bordläggningsplenum och börja kl. 14.00. Den utrikesoch handelspolitiska debatten äger, såsom tidigare meddelats, rum vid sammanträdet torsdagen den 21 mars, som börjar kl. 10.00 och inledes med en frågestund. Vid sistnämnda plenum förekommer utöver utrikesoch handelsdebatten endast bordläggningar och andra formella ärenden.
Herr talman! Herr Franzén i Motala har frågat, om jag är villig att medverka till att i god tid före 1968—1969 års avtalsrörelse genom låginkomstutredningens försorg redovisa en mer enhetlig lönestatistik som omsluter hela arbetsmarknaden samt om jag i övrigt kan lämna någon uppgift om när låginkomstutredningen beräknas vara avslutad eller om något delbetänkande kan förväntas. Låginkomstutredningen skall enligt sina direktiv dels inhämta ett utökat kunskapsmaterial om låginkomstgrupperna, dels söka precisera vad som i skilda sammanhang skall avses med låga inkomster, dels söka belysa orsakerna till att vissa befolkningsgrupper har låga inkomster. Utredningen skall vidare behandla inkomstfördelningsproblemen över huvud taget, dock med tonvikt på de lägre inkomsttagarna, och slutligen söka skapa en grund för att bedöma vilka metoder som kan komma i fråga för att höja inkomstnivån för de personer och grupper det gäller. Enligt uppgifter som jag har inhämtat från utredningen har den hittills lagt tyngdpunkten i sitt arbete vid undersökningar som syftar till att kartlägga omfattningen och sammansättningen av grupper med låga inkomster. Dessa undersökningar sker i samarbete med statistiska centralbyråns utredningsinstitut och bygger på intervjuer med ett urval av befolkningen. Utredningen räknar med att publicera de första resultaten av undersökningen i 'ett delbetänkande under innevarande år. Betänkandet kommer att innehålla en redovisning av inkomstfördelningen i Sverige, där hänsyn tas till bl.a. inkomsternas sammansättning och arbetsinsatsernas storlek under år 1966. Utredningen avser att i ett senare betänkande redovisa sådant undersökningsmaterial som bl.a. belyser sambanden mellan inkomstoch levnadsaivå. Det ligger inte inom ramen för låginkomstutredningens uppdrag att utarbeta ett statistiskt underlag för arbets ”marknadsparternas löneförhandlingar. Efter en gemensam hemställan från SAF, LO och TCO till chefen för finansdepartementet har statistiska centralbyrån emellertid fått i uppdrag att söka förbättra det statistiska underlaget för de samhällsekonomiska bedömningar "som skall utgöra utgångspunkten för förhandlingsarbetet. Centralbyrån skall bedriva sitt arbete så snabbt att visst material kan ställas till arbetsmark 'nadsparternas förfogande redan inför "förberedelsearbetet för nästa avtalsrörelse. Vissa medel härför har beviljats "av riksdagen på tilläggsstat II till riks "staten för innevarande år.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
Det är bra att frågan om en enhetlig lönestatistik för hela arbetsmarknaden — några medmotionärer och jag aktualiserade den saken i en motion 1965 och riksdagen belöt då att utreda frågan — nu har avancerat så långt, att den i varje fall till viss del kan bilda underlag för de förestående avtalsförhandlingarna. Självfallet måste det vara av stort värde för avtalsparterna att ha tillgång till ett så aktuellt grundmaterial som möjligt. Som jag ser det är det samhällets skyldighet att i största möjliga utsträckning biträda avtalsparterna med olika hjälpmedel för att genomföra avtalsförhandlingarna. Man får vidare hoppas att detta nya statistikmaterial skall göra det möjligt att avtalsvägen nå en utjämning av löneklyftorna på arbetsmarknaden. Utvecklingen av 1969 års avtalsrörelse får väl visa om den intensiva debatten på senare år om låglöneproblemet och låginkomsttagarnas ställning i samhället har lämnat några spår efter sig. Här i riksdagen har ju vid många tillfällen företrädare för olika partier klart sagt ifrån, att den nuvarande löneutvecklingen inte är acceptabel. Ej heller från de fackliga organisationernas sida — i varje fall gäller det om LO och TCO — har man svävat på målet när det gällt att bedöma låginkomstgruppernas prioritering i kommande förhandlingar. Självfallet bör samhället i fortsättningen som hitintills inrikta ansträngningarna på att via skatteoch socialpolitiken bistå de grupper i samhället som har den lägsta inkomsten. Det är ju en högst diskutabel situation att människor som arbetar full ordinarie arbetstid under hela året måste utnyttja den kommunala socialvården för att klara de nödvändigaste utgifterna för sig och sin familj. Ett sådant förhållande är i längden inte försvarbart; kraven från dessa grupper måste till slut bli att staten på ena eller andra sättet skall ingripa i den fria förhandlingsrätten, och det är inte ett läge som: vi har anledning att eftersträva. Jag tror för min del att 1969 års avtalsrörelse kommer att ge svar på hithörande frågor. Det är därför bra med detta löfte från inrikesministern, att parterna kommer att få ett grundligare statistikmaterial till hjälp i förhandlingarna i höst och i vinter. Vad beträffar den andra delen av interpellationen, som gäller låginkomstutredningens direktiv och arbete, förstår jag mycket väl att frågan är synnerligen komplicerad och tarvar många överväganden rörande olika åtgärder. Det är dock tacknämligt att vi ganska snart får ett delbetänkande som gäller omfattningen av låginkomsttagarnas antal och ställning i samhället; under tiden fram till dess att ett slutgiltigt utredningsbetänkande avlämnas. får vi ett sakmaterial att studera och bygga vidare på. För närvarande avstår jag således från att kommentera den delen av interpellationssvaret, eftersom det synes återstå endast några månader till dess det första resultatet av utredningsarbetet redovisas. Herr talman! Med detta ber jag att än en gång få tacka inrikesministern för svaret.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig dels om jag avser att ta initiativ till gynnsammare låneoch bidragsvillkor för anordnande av bostadskomplement av servicekaraktär, dels: om jag anser att staten också på annat sätt kan stimulera: kommunerna att ordna sådana serviceområden, så att samhället på detta område verkligen tar hand om initiativet och planeringen. En väl utbyggd service i bostadsområden bidrar till att jämna ut klyftorna i standardhänseende mellan olika grupper av vårt folk och till att ge människor större valfrihet när det gäller att använda sin tid. I likhet med interpellanten ser jag en utbyggnad av bostadsservicen också som ett komplement till arbetsmarknadsoch familjepolitiken. Den av mig förra året tillkallade servicekommittén har enligt direktiven som sin första uppgift att ställa samman de normer och riktvärden som myndigheter och enskilda nu tillämpar för dimensionering och lokalisering av serviceanläggningar. En sådan sammanställning kan, enligt min mening, bli av stort värde för kommunerna i samband med planering, finansiering och drift av olika serviceverksamheter i bostadsområden. Från kommittén har jag fått upplysningen att denna sammanställning i huvudsak är slutförd och att tryckningen av den förbereds. Jag. räknar med att sammanställningen skall stimulera kommunerna att ägna serviceutbyggnaden ökad uppmärksamhet. Jag har med tillfredsställelse noterat att man på många håll i kommunerna är i färd med att utarbeta program för sin serviceutbyggnad och i vissa fall även håller på att omsätta dem i praktiskt arbete. Likaså finner jag det glädjande att press, radio och TV följer denna verksamhet med stort intresse. Statens ekonomiska engagemang: i serviceutbyggnaden är redan i dag stort. Staten bidrar sålunda med lån och bidrag till anordnande av barnstugor och vissa samlingslokaler. Vidare utgår bostadslån för lokaler som avser närhetsbutiker, avdelningskontor för bank och post, mindre ' bibliotek, samlings-; hobbyoch klubblokaler avsedda för bostadsområdet, tandläkarpraktik, barnaoch mödravårdscentraler,' tvättstugor m;m. I fråga om s.k. ser: vicehus och en del andra hus av mer eller mindre kollektiv karaktär kan bostadslån beräknas för utrymmen som normalt ingår i bostadslägenheterna men som i dessa fall har sammanförts till gemensamma lokaler, t.ex. matsal, dagrum samt reception för förmedling av varor och tjänster åt de boende. Enligt sina direktiv skall servicekommittén i sitt fortsatta arbete överväga vilka ytterligare undersökningar som kan behövas som underlag för planering, genomförande och finansiering av serviceanläggningar. Lånebestämmelserna kommer också att tas upp till behandling. I avvaktan på resultatet av kommitténs överväganden finns därför inte anledning att nu ta yvtterligare initiativ till särskild översyn av lånebestämmelserna.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar med tillfredsställelse att inrikesministern har samma uppfattning som jag när det gäller nödvändigheten av en utbyggnad av boendeservicen. I detta avseende behöver jag alltså inte uppta tiden med polemik. Kanske är jag litet mer otålig än statsrådet — litet mer het på gröten -— men detta måste ses i samband med att jag anser att Sverige i dag faktiskt är ett u-land i fråga om utbyggd boendeservice. Jag vill därför få en snabbare ändring till stånd än vad inrikesministern kanhända anser vara möjligt. Såsom också framgår av interpellationssvaret har den servicekommitté som tillsattes förra året nu kommit så långt, att den står i färd med att trycka resultatet av sin första uppgift — nämligen att ställa samman de normer och riktvärden, som myndigheter och enskilda nu tillämpar för dimensionering och lokalisering av serviceanläggningar. Detta är bra, och jag tycker att arbetet hittills utförts med tämligen god fart. I likhet med inrikesministern tror jag att en sådan sammanställning kan vara av intresse för kommunerna och ägnad att i viss mån stimulera dem till ökad uppmärksamhet på serviceutbyggnaden. Men, statsrådet Johansson, det verkliga intresset för kommunerna och den riktiga stimulansen ligger på det ekonomiska området; det kan man tyvärr inte komma ifrån. Det finns väl ingen kommun som i dag inte känner det ekonomiska trycket mycket hårt och räknar med ytterligare höjningar av kommunalskatten som överhängande. Inrikesministern säger, att han »med tillfredsställelse noterat att man på många håll i kommunerna är i färd med att utarbeta program för sin serviceutbyggnad och i vissa fall även håller på att omsätta dem i praktiskt arbete». Men, herr talman, vi måste med det allra snaraste komma dithän, att man också på många håll övergår från program till att sätta spaden i jorden. Då kommer pengarna in i bilden. Utvecklingen får inte bli sådan, att endast de rikare kommunerna eller de bättre situerade familjerna får råd med boendeservice. »Statens ekonomiska engagemang i serviceutbyggnaden är redan i dag stort», yttrar inrikesminstern vidare. Jag vet att vissa förbättringar genomfördes för några år sedan, men jag vet också att det statliga engagemanget måste vara otillräckligt för att ge en verklig stimulans åt kommunerna i detta avseende; annars hade det inte sett ut som det gör i dag. Inrikesministern anför i slutet av sitt interpellationssvar att servicekommittén skall fotsätta sitt arbete och tillägger: - »Lånebestämmelserna kommer också att tas upp till behandling.» De direktiv som lämnades servicekommittén den 25 april i fjol och som återfinns på s. 348 ff. i årets riksdagsberättelse har jag noga läst igenom. Likaså har medarbetare i tidningen Fackföreningsrörelsen gjort det. Men varken tidningens medarbetare eller jag har kunnat finna något i direktiven som tyder på att lånebestämmelserna skall tas upp till behandling. I nummer 19/1967 av Fackföreningsrörelsen — ett mycket intressant nummer ägnat helt åt servicefrågorna — kan man läsa följande i fråga om denna servicekommitté: »I direktiven för denna utredning står emellertid ingenting om att kommittén skall komma med förslag när det gäller lånebestämmelserna för serviceanordningar. Det är nog en mycket väsentlig fråga om vi skall få till stånd en utbyggnad av bostadsservicen.» I detta nummer av Fackföreningsrörelsen talar man också om att en motion väckts i Stockholms stadsfullmäktige — en mycket välskriven motion som har sitt ursprung i den socialdemokratiska studentklubben i Stockholm — där man hävdar att det i dag är nästan omöjligt för en aldrig så framsynt kommun att få bygga ut boendeservicen efter de principer som anses erforderliga. Jag citerar: »Minst ett 10 tal olika statliga myndigheter sysslar med var sin del av servicekomplexet, uppställer svårförenliga krav t.ex. i fråga om fysisk utformning och låneoch bidragsvillkor. Inte ens på regeringsnivå handläggs frågorna enhetligt utan delas upp på flera fackdepartement och behandlas med skiftande värderingar.» Sista stycket i inrikesministerns svar i dag ger mig anledning förmoda att någonting nytt har hänt, eftersom han där hävdar att lånebestämmelserna också kommer att tas upp till behandling av servicekommittén. Jag vill därför fråga statsrådet Johansson: Har några tilläggsdirektiv givits servicekommittén som jag inte har uppmärksammat? Om så är fallet skulle jag gärna vilja ha reda på dessas innehåll Om icke några tilläggsdirektiv har givits, vad har då hänt eftersom inrikesministern nu kan göra detta uttalande om att omprövning av lånebstämmelserna också skall ingå i servicekommitténs arbete? I direktiven står följande mening: »Kommittén bör vidare överväga vilka ytterligare undersökningar som kan behövas som underlag för planering, genomförande och finansiering av serviceanläggningar.» Skall detta tolkas så, att kommittén också kommer att ompröva lånebestämmelserna? I så fall får jag säga till både tidningen Fackföreningsrörelsens och mitt eget försvar, att bättre undanskymd och dold kunde knappast en så viktig detalj anges. Är inrikesministern positivt inställd till att medverka till att avskaffa åtminstone en del av den byråkrati som nu finns och som tar sig uttryck i att så många olika statliga myndigheter sysslar med var sin del av servicekomplexet?

Herr talman! Det står kommittén fritt att ta upp vad den finner angeläget. Om kommittén i sitt utredningsarbete kommer fram till att de nuvarande lånebestämmelserna inte är tillfredsställande för den verksamhet kommittén eventuellt kommer att föreslå, skall den självfallet rekommendera en ändring. Fru Ryding hittade ganska rätt i direktiven — jag tänkte nämligen citera just den del av dem som fru Ryding anförde, nämligen att kommittén också har till uppgift att granska finansieringen av serviceanläggningar. Lånebestämmelserna täcker ju finansieringsproblemen, och kommittén skall alltså ta upp dessa problem. Det är naturligtvis inte helt tillfredsställande att många sysslar med dessa frågor, och det får bli kommitténs uppgift att granska även den saken. Genom skapandet av denna kommitté har vi på utredningsområdet velat åstadkomma enhetlighet och denna att kemiskt binda kvicksilver bör följas upp i fortsättningen av handläggningen, d.v.s. i kontakterna utåt med kommunala och byggande myndigheter.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för den kompletterande upplysningen. Han säger att kommittén skall ägna sig åt vad den finner vara angeläget, och jag får då innerligt hoppas att den finner ändrade lånebestämmelser vara angelägna. Det hade varit lyckligt om inrikesministern redan i sina direktiv tydligare hade angivit att han också funnit detta vara angeläget. Det är dock bra att vi har fått detta interpellationssvar, ty vi har nu ändå såvitt jag förstår — jag tolkar det så — fått fastslaget att lånebestämmelserna kommer att tas upp till behandling av servicekommittén. Jag hoppas bara att detta kommer att ske mycket snabbt. Vi har ju inte bara att vänta på att den skall bli färdig med sin utredning, utan frågan skall sedan också tas upp i riksdagen för fattande av beslut. I det läge där vi i dag befinner oss anser jag att någon tidsutdräkt absolut inte får förekomma vid behandlingen av den så viktiga frågan om boendeservicen. "Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Fru. Heurlin har frågat mig, om jag är beredd att medver ka till utvidgade undersökningar rörande anrikningsslammets förmåga: att kemiskt binda kvicksilver. Kungl. Maj:t har i november i fjol uppdragit åt 1964 års naturresursutredning att i samråd med naturvårdsverket låta undersöka möjligheterna att sanera vattenområden, som förorenats av kvicksilverutsläpp. För innevarande budgetår står 5 miljoner kronor till förfogande för forskning och undersökningar på naturresursområdet och för nästa budgetår har föreslagits en höjning till 7 miljoner kronor. -: Institutet för vattenoch luftvårdsforskning har satt i gång vissa undersökningar om möjligheterna att binda kvicksilver med anrikningsslam. Enligt min mening är det mycket angeläget att alla ansträngningar görs för att komma till rätta med kvicksilverföroreningen i våra sjöar och vattendrag. Frågan följs med stor uppmärksamhet av regeringen, och om ytterligare initiativ behövs är jag beredd pröva dem i positiv anda.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det positiva svar som jag har fått. Statsrådet avslutar ju sitt svar med uttalandet, att »—— — om ytterligare initiativ behövs är jag beredd pröva dem i positiv anda». Det har visat sig att det är kvartsoch . silikatmineralerna i anrikningsslammet som har förmågan att binda kvicksilver och även andra. ämnen. Man har dragit ut konsekvenserna av detta förhållande och börjat :undersöka dels vilka kvartsoch silikatmineraler som i sig har den största reaktiva förmågan, dels vilken grad av nedmalning som ger den bästa effekten, även med hänsyn: till den ekonomiska faktorn. Det gäller ju att få den 'i förhållande till kostnaderna effektivaste ytnedmalningen av. materialet..: För detta ändamål behövs en fördjupad laboratorieforskning, som också får ta sikte på den reaktivitet som kvartsoch silikatmineraler har på alla tunga metaller, något som också återspeglas i deras förmåga att adsorbera tunga metalljoner. En fördel med att reaktivt material kan utvinnas direkt ur bergarter, som i regel finns i närheten av sjöarna, är att man slipper de långa transporterna och kostnaderna för dessa. Jordskorpan består ju till största delen av just kvartsoch silikatmineraler. Utöver denna laboratorieforskning är det vidare synnerligen viktigt att man i anslutning härtill får ett utökat fältarbete med undersökningar av effekten i olika vattendrag. Även andra faktorer inverkar på det nedmalda mineralets bindningsförmåga. En faktor att ta hänsyn till är kvicksilvrets omvandling till metylkvicksilver. Vår målsättning är ju att återställa den relativa balansen i naturen. Den inställning som statsrådet har gör att jeg ser mycket positivt på våra möjligheter att åstadkomma denna balans. Jag vill än en gång tacka för det synnerligen positiva svaret.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat, om jag är beredd medverka till att skadeersättning kan utgå och beredskapsarbeten anordnas, då grödor har förstörts eller hotas genom översvämningar till följd av bäverdammar. Skador som orsakas av att bävrar bygger dammar kan förebyggas genom åtgärder som kan företas enligt jaktstadgan. Sålunda kan statens naturvårdsverk medge undantag från fridlysning och lämna tillstånd antingen till viss jakt på bäver eller till att bäver fångas och flyttas till annan ort. Olika åtgärder för att förebygga skador av hbäverdammar kan också förekomma som beredskapsarbeten. Sådana arbeten planeras bl.a. i ett fall i Örebro län. I vissa fall torde det räcka med att öppna bäverdammarna för att hindra översvämningar. Mot bakgrunden av vad jag nu anfört är jag inte beredd att medverka till att ersättning utgår för skador av bäver.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

Det kan nämligen, som framhållits i interpellationen, skapas en viss tillfällig sysselsättning i områden där omfattande syselsättningssvårigheter och arbetslöshet råder och där man tacksamt tar emot varje litet arbetstillfälle. Därtill kan bäverdammar, lämpligt belägna, bli en attraktion ur turistsynpunkt. Bävern håller till framför allt i skogslänen, och i dessa län råder också de största sysselsättningssvårigheterna. På senare tid har det blivit alltmer populärt att tala om turismen som en inkomstkälla för dessa områden. Inte endast länsmyndigheterna utan även statliga myndigheter tycks numera vara inne på denna linje. Möjlighet för turisterna att studera bäverns liv kan bli en stor attraktion. Att möjliggöra detta bör ingå i strävandena att göra turismen till en näring i de områden det här är fråga om. Ännu minns man den vackra djurfilmen »Bäverdalen», som framställdes av Walt Disney och som visats även på de svenska biodukarna. Den kommun i Västernorrlands län som omtalas i interpellationen skulle säkerligen ur turistsynpunkt vara betjänt av att skyddsvallar ordnades och att bäverfamiljerna behölls i området. Flera kommuner och län skulle möjligen vara betjänta av samma åtgärder. Bäverdammarna kunde då användas i turistpropaganda. Varför skulle inte också svensk filmindustri kunna göra en insats i sammanhanget? I sitt svar hänvisar statsrådet till vissa förebyggande åtgärder som kan vidtagas för att förhindra att skador uppstår, orsakade av bäver, bl.a. att naturvårdsverket kan medge undantag från fridlysning och ge tillstånd till avskjutning av djuren. Men det är väl ändå, herr statsråd, något som vi vill söka undvika. Att flytta bävern är ett annat alternativ, men enligt uppgift ställer det sig mycket svårt. Att öppna bäverdammarna för att därmed förhindra översvämningar kan hjälpa i vissa fall men inte alltid. I det fall som jag påtalat i min interpellation har dylika åtgärder inte varit ändamålsenliga. Gång på gång har bäverdammarna raserats, men bäverfamiljen har bara byggt nya dammar. För varje gång har de fällt betydligt större träd och till slut så kraftiga att det inte gått att med mänsklig kraft rubba dammbygget. Efter översvämningsskadorna förra året vände sig vederbörande småbrukare till länets jaktvårdskonsulent. Denne ansåg att enda utvägen var att söka flytta bävrarna. Han trodde dock inte att man därmed skulle befria området från bäver. Då det finns bäver i Övriga delar av vattendraget skulle det aktuella området säkerligen på nytt bli bebott av bäver. Om — som i det fall som påtalats i interpellationen — en småbrukare får sin skörd förstörd av ett totalfredat djur är det väl knappast denne som skall svara för de ekonomiska förlusterna — i synnerhet som skador vilka åstadkommits av andra djur såsom älg, varg och björn, kan ersättas ur olika fonder. Jag är dock helt på det klara med — vilket också framgått av interpellationen — att det om nuvarande bestämmelser skall gälla, knappast går att ersätta skador orsakade av bäver. Men bestämmelserna går väl ändå att ändra. Därför beklagar jag att statsrådet i sitt svar säger att han inte är beredd att medverka till att ersättning utgår för skador som orsakats av bäver.